Fru talman! Dagens debatt handlar om djurskydd. Betänkandet innehåller 72 motionsyrkanden från allmänna motionstiden och två tillkännagivanden.Djurskyddsfrågor spänner över ett brett område. Så gör även årets betänkande som innehåller allt från allmän djurhållning till kontroller och översyn av djurskyddslagstiftningen.Vi är stolta över det svenska djurskyddet, och det ska vi med all rätt vara. Sverige har kommit längre än många andra länder. Vi kombinerar regler och lagar med en etisk syn på djurhållning som leder till friska och välmående djur. Det ska vi fortsätta att göra men på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller att hålla en bra standard för djuren, en standard som är till för djurens bästa och inte för vårt bästa.Moderaternas utgångspunkt är att alla djur ska må bra och ha möjlighet att bete sig på ett sätt som skapar en bra tillvaro. Det ställer höga krav på både vistelsemiljö och de människor som hanterar djuren i vardagen.Det är viktigt att vi tar hänsyn till den forskning och den erfarenhet som finns kring djurhållning så att vi i denna kammare inte skapar godtyckliga regler och lagar som inte gynnar djuren. Det är lätt att sitta här i huset och skapa regler baserade på illusioner om hur djurhållningen borde se ut utan att det gör nytta för vare sig djurhälsan eller djurvälfärden.Ska Sverige fortsätta med djurhållning krävs lagar och regler som gör detta möjligt. En utmaning är att göra regelverket för alla djurhållare lika inom Europeiska unionen.Sverige verkar i en global värld. Då måste djurskyddsfrågorna hanteras globalt, inte bara inhemskt. Den svenska livsmedelsindustrin är global, och marknaden är hårt konkurrensutsatt av produkter som kommer från djur som inte har samma djurskydd som svenska djur. För oss moderater är djurskyddet viktigt att prioritera inom det internationella arbetet.Som jag nämnde tidigare är ett gemensamt regelverk för djurskydd viktigt. Sverige ingår i Europeiska unionen, och det är viktigt att unionens gemensamt uppsatta regler följs och att Sverige och Europa blir det goda exemplet för hur vi ska kunna höja det internationella djurskyddet.I dag lever svenska djurhållare upp till reglerna medan andra länder inte gör det. Detta snedvrider konkurrensen inom unionen, vilket i sin tur ställer hela Europasamarbetet på sin spets. Det är därför av största vikt att regeringen intensifierar arbetet med att förbättra djurskyddet inom Europa.Sverige är ett gott exempel på hur god djurhållning och ett stärkt djurskydd går att kombinera. I ett inledande skede kan det leda till högre kostnader, men på lite längre sikt är det lönande för både djurhållaren och djuren.För oss är det viktigt att den europeiska standarden kommer upp till svenska nivåer innan vi höjer ambitionerna ytterligare. Under Alliansens regeringstid arbetades det hårt inom EU för att skärpa efterlevnaden av våra gemensamma regler. Det är därför hög tid för nuvarande regering att fortsätta det arbetet.Antibiotikaanvändningen fortsätter att öka i världen och då inte till människor utan till våra djur. Ett gott djurskydd och en god djurhälsa hänger samman med en god folkhälsa. Det handlar inte bara om djurens välbefinnande utan även om hur vi ska skydda folkhälsan.Det är väl känt att andra EU-länder inte följer våra gemensamt stiftade regler för hur djurhållningen ska se ut utan gör undantagen till regel. Det gäller särskilt antibiotika. I stället för att djuren föds upp under godtagbara omständigheter väljer man att ge dem antibiotika i syfte att förebygga sjukdomar.Frågan om antibiotikaresistenta bakterier måste prioriteras högt, högre än vad nuvarande regering gör. Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att detta är ett alltmer ökande hot mot hela mänskligheten.Det är dags för regeringen att på allvar presentera en strategi för att komma till rätta med överanvändningen av antibiotika inom djurhållningen. Det räcker inte med att regeringen bjuder på fika och talar med vackra ord om vad som behöver göras. Det vet vi redan; nu behövs handling. Det är dags för regeringen att sätta fart och lyssna på vad riksdagens andra tillkännagivande säger.Fru talman! Vår djurskyddslagstiftning är gammal. Den är inte dålig rakt igenom, men den är gammal. Det finns mycket som har hänt inom forskningen på djurskyddsområdet, och det finns vissa delar som behöver moderniseras. I betänkandet kan vi på flera ställen läsa att en ny djurskyddslagstiftning är på gång inom Regeringskansliet och att regeringen kommer att lägga fram en proposition på området. Det är bra.Vi i Alliansen anser att det behövs en översyn av den svenska djurskyddslagstiftningen, en översyn som gör det enklare att vara djurhållare utan att djurskyddet försämras. Vi yrkar därför bifall till reservation 4.

Fru talman! Vi har ett djurskydd att vara stolta över i Sverige. Få länder har en så stark lagstiftning och en så stark folklig förankring bakom ett ambitiöst djurskydd som vi har här i Sverige.Vi anser att det viktigaste i det svenska djurskyddet är att det tydligt slås fast att alla djur har rätt till sitt naturliga beteende. Det är också utgångspunkten i Sverigedemokraternas djurskyddspolitik - att man hela tiden kan se till djurens unika egenvärde och se till att djuren behandlas med den respekt de förtjänar.Detta är allt annat än enkelt i dag, speciellt inom lantbruket. Vi lever som bekant i en marknadsekonomi, och det är givetvis en förutsättning för tillväxt och välstånd i vårt land. Men när det kommer till djurhänsyn är marknadskrafterna inte alltid av godo.På grund av svårigheter att veta hur maten framställts och ofta även var den kommer ifrån är det heller inte alltid lätt för konsumenten att göra etiska hänsynstaganden. Ett exempel är Asien, där djurskyddet knappt existerar i många länder och där djurhållningen nästan enbart kännetecknas av produktionsmässiga hänsynstaganden, varför djurvälfärden helt lämnats åt sidan. Samtidigt är det ofta kyckling från just sådana länder som våra barn äter i skolorna, vilket naturligtvis är djupt otillfredsställande.Man skulle således helst av allt vilja lägga fram en massa förslag inom animalieproduktionen som skulle kunna förbättra djurens välmående. Men på grund av den konkurrenssituation som svensk animalieproduktion lever under vore det verklighetsfrånvänt.Det svenska EU-medlemskapet har naturligtvis en stor del i detta. I dag kommer nära hälften av köttet i våra livsmedelsbutiker från utlandet. Det utarmar vår livsmedelsproduktion och vår självförsörjning samtidigt som det betyder att alltmer kött som äts i Sverige kommer från djur som lever under förhållanden som vi här i vårt land aldrig skulle kunna beteckna som värdiga. Det är ett oerhört stort problem.Exempelvis kan nämnas att sedan det svenska inträdet i EU 1995 har importen av fläskkött ökat med över 400 procent. Köttet kommer nästan uteslutande från länder som har betydligt lägre djurskyddskrav än Sverige och som därmed kan producera kött till betydligt lägre kostnad. Detta skapar en orättvis konkurrenssituation för svenska producenter.Särskilt angeläget är det att möjliggöra begränsningar av import av kött från djur som slaktats utan bedövning. Även om vi sett ett litet trendbrott under 2014, då importen minskade marginellt för första gången på många år, kommer vi att fortsätta att befinna oss i en sådan här situation där mycket av det kött som äts i Sverige kommer från utlandet.Även om vi skulle vilja förändra reglerna för import och kunna begränsa vissa saker är det inte troligt att det kommer att ske den närmaste tiden. Därför vill vi försöka kompensera svenska producenter genom djurvälfärdsersättningar.Fru talman! Svensk lagstiftning som rör djur är i dag splittrad vad gäller frågor om djurs rättigheter. Sverigedemokraterna vill komma till rätta med detta genom att inrätta en särskild djurskyddsbalk där all lagtext som rör djur kan samlas. På detta sätt kan vi göra lagstiftningen mer överskådlig samtidigt som djurens rättigheter kan lyftas fram på ett betydligt bättre sätt.I samband med detta vore det även önskvärt att man ser över straffskalorna. I dag har vi en situation där exempelvis djurplågeri sällan resulterar i mer än böter eller ytterst korta fängelsestraff, vilket de flesta svenskar förmodligen inte alls tycker är rimligt.När jag ändå talar om djurskyddslagstiftning och hur Sverigedemokraterna vill förändra den finns det anledning att nämna den stora utredning på omkring tusen sidor som blev klar under 2011. Sedan dess har beredning pågått i Regeringskansliet under Alliansens tid vid makten. Ingen har kunnat säga när en proposition är att vänta.Fru talman! Jag tänkte säga några ord om djur inom underhållningsbranschen. Det handlar till största delen om kringresande cirkusar.En god utvärderingsgrund för djurs välmående är huruvida de får utlopp för sina naturliga behov och beteenden. Livet på en cirkus innebär för många djur inskränkningar av möjligheterna till detta. En viktig del i ett bra och trovärdigt djurskydd är att vi är mycket försiktiga med användandet av djur enbart för vårt nöjes skull.Vad gäller icke-domesticerade djur kan konstateras att deras skötsel regleras av samma föreskrifter som för djur i djurparker, dock med ett flertal undantag. Detta är minst sagt orimligt, då djurhållning i djurparker kan motiveras med såväl artbevarande som undervisande syfte och alltså har mer än ett rent underhållningsvärde för människor. I stället för att bevilja undantag där cirkusnäringen har svårt att möta djurhållningskraven är det vår mening att de icke-domesticerade djuren snarast bör fasas ut från våra cirkusar. Det går också väl i linje med flera av slutsatserna i Djurskyddslagsutredningen.I allmänhet bör också tillsynen av djurcirkusarna skärpas. Från Sverigedemokraternas sida skulle vi önska att ett licenssystem infördes så att enbart de cirkusägare som uppfyller grundläggande krav får hålla djur. Vid brott mot regelverket ska sådana licenser kunna dras in permanent. Dessutom bör de besiktningar som i dag sker efter beställning av cirkusägarna själva kompletteras med icke föranmälda inspektioner vad gäller både transporter och stationära förvaringsplatser. På detta sätt blir det mer angeläget för cirkusägarna att säkra en kontinuerligt god tillvaro för sina djur även under de tider då djuren inte används i föreställningar.Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga några ord om djurskyddskontrollerna. Det är en oerhört viktig verksamhet inom djurskyddet, och det är positivt att ansvaret i dag ligger på länsstyrelserna. Samtidigt är det allvarligt att kontrollerna har minskat. Det är uppenbart att det krävs ökade anslag till länsstyrelserna för att stärka denna mycket viktiga funktion. Det finns i dag i vissa branscher till och med intresseorganisationer som genomför egna kontroller just på grund av att antalet djurskyddskontroller är alltför begränsat. Samtidigt är det otroligt viktigt att rättssäkerheten är hög. Ibland måste djur omhändertas, och det är alltid en tragedi. Det finns dock ett befogat missnöje med tillvägagångssättet, vilket skapar misstro och missnöje i branschen.

Fru talman! Det svenska djurskyddet är något jag tycker att vi ska vara stolta över. Vi har i återkommande rapporter kunnat konstatera att Sverige ligger i framkant vad gäller djurskyddet i ett internationellt perspektiv. Vi har också kunnat konstatera att vi är ett av de länder i världen som har minst användning av antibiotika i djuruppfödningen.Konsekvenserna av ökad antibiotikaresistens är helt förödande. Det kommer att göra att enkla sjukdomar som vi i dag ser som självklara att kunna bota blir mycket svåra att bota.

Cypern och Italien använder 30 gånger mer antibiotika i sin djuruppfödning än Sverige, och Tyskland använder 13 gånger mer.Antibiotika används ofta för att kompensera dålig djurmiljö. I stället för att förebygga sjukdomar överanvänder man antibiotika. Dessutom används antibiotika i förebyggande syfte, inte bara för att kompensera för sämre djurhälsa, som gör att djur allt oftare blir sjuka, utan också i tillväxtfrämjande syfte. För mig och för Centerpartiet är det fullkomligt oacceptabelt.Fru talman! OECD har i en studie som vi i Sverige har varit med att finansiera dragit slutsatsen att ifall man har en god djurhållning med bra hygien har antibiotikaanvändning i tillväxtfrämjande syfte en mycket liten funktion. I en internationell jämförelse som har gjorts av samarbetsorganisationen Interpig växer den svenska grisen bäst i världen - bättre än grisar från bland annat USA, där man använder antibiotika i just tillväxtfrämjande syfte.Den växande antibiotikaresistensen är ett av vår tids största hot. Det är en fråga där vi i Sverige givetvis ska göra vad vi kan, och det är ett område där vi måste se till att hitta en internationell väg framåt. För min och Centerpartiets del är vi mycket glada att vi i enighet står bakom att regeringen ska intensifiera arbetet inom EU för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen.Men vi i Centerpartiet vill gå längre än så. För oss är det viktigt att frågan inte bara diskuteras i korridorerna här i riksdagen eller i institutionernas byggnader i Bryssel. Diskussionen måste också nå köksborden i varje hem. Därför måste vi få mer kunskap om hur situationen faktiskt ser ut. Det är därför som Centerpartiet bland annat föreslår ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Genom att synliggöra skillnaderna mellan medlemsstaterna kan vi sätta press på länderna att minska sin antibiotikaanvändning.Fru talman! Den svenska djurvälfärden är en förebild för många andra länder. Men vi måste också vara ärliga och se att de höga svenska kraven jämfört med framför allt andra EU-länder till viss del ger större kostnader för den svenska produktionen.

Vi måste också föra kampen på EU-nivå, där EU:s djurskyddsstandard bara måste höjas.Ett viktigt första steg är att EU:s medlemsländer faktiskt lever upp till den gemensamma standard som vi redan har beslutat om inom unionen. Det är för mig oacceptabelt att flera medlemsländer regelmässigt struntar i att leva upp till de krav som vi redan är överens om och har ställt gemensamt. Det var bland annat av den orsaken som jag för mindre än ett år sedan skrev ett brev till EU-kommissionen om att man måste agera för att medlemsländerna ska följa våra gemensamma beslut. Just vid det tillfället tog jag upp det faktum att flera medlemsländer tillåter rutinmässig svanskupering av smågrisar, något som vi inom ramen för EU har enats om inte ska vara tillåtet.Fru talman! Att vi ser till att stärka djurskyddet i EU tycker jag är otroligt viktigt. Det kommer att göra att fler djur kommer att ha det bättre och vara friskare och på så sätt inte behöva lika mycket antibiotika till exempel. Att vi lyckas med detta kommer att ha avgörande betydelse för hur vi klarar kampen mot de antibiotikaresistenta bakterierna. Det kommer att göra att konkurrensen blir mer likvärdig inom EU när det kommer till vår livsviktiga matproduktion. Det gör att vi på riktigt kan konkurrera om bra eller bättre kvalitet i stället för som alltför ofta i dag bra och dålig kvalitet. Att det finns en bred enighet i riksdagen för detta ser jag som en stor styrka för såväl den regering som jag var en del av som för den regering som regerar i dag. Men nu är det upp till bevis. Alliansregeringen gjorde mycket, men arbetet måste fortsätta. Och den nya regeringen måste intensifiera arbetet än mer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 12 om minkindustrin.I Sverige föds det upp, transporteras och slaktas fler djur än det finns människor i landet. Det handlar om 2 1⁄2 miljon grisar, ungefär 400 000 kor och kalvar, 250 000 lamm och 80 miljoner kycklingar. Och över 700 000 djur plågas i djurförsök. Det är en industri som föder upp, transporterar och dödar kännande levande individer. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att också behandla verksamheten som en industri. Det ska vara hårda lagar, det ska vara begränsningar för hur man kan behandla djur och det ska vara tydliga målsättningar för att minimera antalet djur som dödas i olika verksamheter. Jag tycker ärligt talat att det finns väldigt mycket kvar att göra.När man talar om djurrätt brukar det ofta landa i att vi människor har ett ansvar för att behandla djur väl. Visst är det så! Men till syvende och sist är det här en storskalig industriliknande verksamhet. Därför behöver vi tydliga politiska beslut och målsättningar.Vänsterpartiet föreslår konkreta förslag för minskad köttkonsumtion. Och vi kräver att regeringen ska lägga fram ett förslag till ny djurskyddslag i Sverige.I fråga om köttindustrin är det på det sättet att vi i Sverige äter mer kött än någonsin. Det leder till att fler djur än någonsin föds upp, transporteras och slaktas i Sverige. För miljöns del leder det till ganska stora utsläpp, ungefär 10 miljoner ton utsläpp bara här i Sverige. Det är i paritet med utsläppen från den samlade bilflottan. Det leder också till övergödning, till att vårt grundvatten påverkas och så vidare.När det gäller hur djuren behandlas i den här verksamheten kan till exempel merparten av djuren inom livsmedelsindustrin inte gå utomhus. Djuren föds upp under intensiva förhållanden. Jag har själv besökt flera broilerkycklinganläggningar i Sverige. Där ska en liten nykläckt kyckling uppnå slaktvikten på två kilo på ungefär 35 dagar. Det är en extremt industriell verksamhet. Vänsterpartiet vill ha just en målsättning för minskad köttkonsumtion i Sverige. Som jag nämnde tidigare används ungefär 700 000 djur i djurförsök i Sverige. Många av djurförsöken kan vara väldigt plågsamma, och djuren åsamkas stort lidande.I Sverige har vi djurförsöksetiska nämnder som ska granska en ansökan om djurförsök. Det kan låta bra. Jag tycker egentligen att grundtanken är bra. Det är bra att man måste ansöka innan man får göra ett djurförsök, och det är bra att det ska gå genom en etisk nämnd som verkligen väger för och nackdelar. Man kanske kommer fram till att det inte är något etiskt djurförsök och säger nej till det.Hur många procent av alla ansökningar om djurförsök i Sverige avslås? Mindre än 2 procent av alla ansökningar om djurförsök i Sverige avslås. Mer än 98 procent godkänns rutinmässigt. Vänsterpartiet menar att djurförsök kan vara en viktig verksamhet. Men om vi antar en handlingsplan för att minska antalet djur i djurförsök satsar vi också mer på alternativ till djurförsök. Man har en målsättning om att minska växthusgasutsläppen i atmosfären.

I Sverige finns det i dag ungefär 65 pälsfarmer där lite drygt 1 miljon minkar föds upp i trånga nätburar; två vuxna minkar ska trängas på en yta som är mindre än en halv kvadratmeter.

Det skulle innebära slutet för pälsindustrin i Sverige ifall det skulle gå igenom när vi röstar senare i eftermiddag. Pälsindustrin i Sverige kan inte uppfylla de funktionskraven.Jag hoppas verkligen att riksdagen kan rösta för förslaget. Men tyvärr ser det inte riktigt ut på det sättet. I handlingarna ser vi att det bara är Vänsterpartiet som står bakom förslaget i dagsläget. Det är märkligt. Det här är precis samma förslag som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade fram 2006. Det var ju val 2006, och det första som den borgerliga regeringen gjorde var att riva upp lagändringen. Man räddade då pälsindustrin i Sverige.Det var märkligt att precis före mitt anförande höra Eskil Erlandsson från Centerpartiet, tidigare ansvarig minister för verksamheten, säga att alliansregeringen gjorde många bra saker för djuren. Eskil Erlandsson, vad var det för bra ni gjorde för djuren egentligen?

Fru talman! Som svar på Jens Holms frågeställning, som jag tycker är adekvat, kan jag nu rabbla upp en ganska lång lista över saker som den regering som jag var en del av bidrog till att ta fram och se till att de kom på plats. Jag ska ta upp några exempel från de minnesbilder som jag har.Vi har i dag gemensam lagstiftning om hur värphöns ska vara inhysta i Europeiska unionen. Någon sådan lagstiftning fanns inte tidigare.

Det fanns inte tidigare.Bestämmelser om ursprungsmärkning av kött har varit väldigt omdiskuterat i den här kammaren. Det gäller kött från fler djurarter än från nöt som fanns redan tidigare. Just nu är det i kraft och på plats.
Fru talman!

Den stora pälsdjursutredningen från 2003 konstaterade att denna verksamhet inte lever upp till lagens krav. Man sa att den borde förbjudas.Forskare har tittat på pälsindustrin i Sverige och konstaterat att 70 procent av minkarna lider av så kallade stereotypa beteenden. De beter sig alltså onaturligt. De kanske upprepar ett beteende gång på gång eller också kan de använda sig av passiva stresshanterare. Det betyder helt enkelt att de blir apatiska.Eskil Erlandsson, jag vill fråga dig och Centerpartiet: Anser ni att pälsindustrin i Sverige är en etisk verksamhet? Är pälsindustrin någonting som man verkligen ska hålla under armarna? Varför kan ni inte rösta för ett förslag med hårdare krav och med krav på ett naturligt beteende hos minkarna inom pälsindustrin, enligt det förslag som Vänsterpartiet lägger fram?
Fru talman! Jag kan med lätthet konstatera att Jens Holm är ensam bakom den reservation som han har i dag. De andra som stod bakom det förslag som fanns när vi tillträdde som regering 2006 har tydligen funnit att den verksamhet som bedrivs i det här avseendet i vårt land är av sådan kvalitet att den kan fortgå.Varför tillåter vi då det här över huvud taget? Som jag ser det är det snarast en självklarhet att vi gör det - apropå att vi använder naturmaterial. Det måste vara bättre att dessa naturmaterial produceras här på ett godtagbart sätt än under undermåliga förhållanden någon annanstans i världen. Alternativet är att förbjuda användningen av naturmaterialen över huvud taget. Jag tror inte att vare sig ledamoten eller jag är intresserade av att skapa den typen av lagstiftning.
Fru talman! Eskil Erlandsson nämner över huvud taget inte ordet mink eller pälsdjur. Eskil Erlandsson pratar om naturmaterial. Vad är det?För mig är det 1,1 miljoner kännande, levande individer som kallas för minkar. De hålls i minimala nätburar i Sverige. De lever inte ens ett år, utan de gasas ihjäl på hösten för att bli pälskappor och säljas för en dyr penning på internationella auktioner.Ärligt talat tycker jag att det här är en skamfläck för Sverige. Man ska inte behandla djur på det viset. Runt om i världen förbjuder man nu pälsindustrin. Nederländerna, Storbritannien och Österrike är de senaste exemplen på länder där man gör det. Jag tycker att det är väldigt klent att vi inte kan göra samma sak också i Sverige.Vi i Vänsterpartiet lägger fram ett konkret förslag till hur vi ska kunna komma till rätta med den här verksamheten. Det gör vi genom att ställa funktionskrav så att djuren ska leva upp till ett naturligt beteende. Det skulle sätta stopp för pälsindustrin i Sverige.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet, förutom under punkt 6 som handlar om en översyn av djurskyddslagstiftningen. Där yrkar jag i stället bifall till reservation 4.Det ena handlar om att intensifiera arbetet med ett bättre djurskydd inom EU. Det andra handlar om minskad antibiotikaanvändning inom EU. Som tidigare har nämnts hänger dessa punkter samman. Det finns ett samband mellan hur man behandlar sina djur och hur mycket antibiotika som används. Det finns ju en tendens att kompensera dålig djurvälfärd med antibiotika.Fru talman! När det gäller djurskyddet står vi i Sverige på en stabil bas. Vi har hög trovärdighet när vi driver dessa frågor inom EU. Med det goda djurskyddet som grund är det naturligtvis viktigt att vi utnyttjar den positionen till att påverka andra EU-länder att stärka sitt djurskydd. Det handlar inte bara om att stärka skyddet, utan det är viktigt att det även finns ett system för kontroll, tillsyn och sanktioner. Om vi ser det från konkurrenssynpunkt får det inte vara så att det ska löna sig att inte följa reglerna, att det inte får följder och att det inte kostar.Att stärka djurskyddet inom EU handlar om djurens välbefinnande - det kan vi säkert alla vara eniga om. Men det handlar också om det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Tyvärr har de mervärden som ett gott djurskydd innebär för det som kan produceras i Sverige inte kunnat omsättas i högre priser i den grad som behövs. Också Konkurrenskraftsutredningen konstaterar att det är ett problem att det är olika nivåer i de olika EU-länderna.Både utskottet och utredningen gör klart att lösningen inte är att vi ska rubba det starka svenska djurskyddet. Lösningen är i stället, vilket tillkännagivandet handlar om, att vi måste intensifiera arbetet för att skärpa djurskyddet inom hela EU och på det sättet skapa lika konkurrensförhållanden. Jag tror inte att svenska lantbrukare har några som helst krav på att vi ska minska djurskyddet, utan det är grundmurat i Sverige.Fru talman! Det andra tillkännagivandet gäller antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. I grunden handlar det om att minska antibiotikaanvändningen. Problemet är att en kraftig antibiotikaanvändning leder till antibiotikaresistens. Precis som Eskil Erlandsson nämnde visar siffror att det är ett av de största hoten mot folkhälsan. Varje år dör ca 25 000 människor i Europa på grund av att antibiotikaresistensen blivit högre. I diskussionen har nämnts, om vi ser ett antal årtionden framåt, att varje år kan upp till 10 miljoner människor i världen dö på grund av antibiotikaresistensutvecklingen. Vi har alltså ett jätteproblem som vi måste lösa på något sätt.På det sättet är ett gott djurskydd, god djurhälsa och god folkhälsa förknippade med varandra. De hänger ihop. De krav vi i Sverige ställer på gott djurskydd leder till minskad antibiotikaanvändning, till att den kan hållas på en låg nivå. Även i ett internationellt perspektiv ligger vår användning på en mycket låg nivå.Vi vet att antibiotikaresistensen är både ett djurproblem och ett mänskligt problem. För att komma till rätta med det måste därför den så kallade humanmedicinen, den som rör människor, och veterinärmedicinen jobba parallellt.

Det var framtidsmardrömmen för 30 år sedan. I dag är vi där. Vi har talat om det länge, och nu går det ganska fort.Jag kan konstatera att det pågår ett arbete i Europaparlamentet om dessa frågor. Det gäller bland annat djurhälsolagar och det veterinärmedicinska paketet. Det är Marit Paulsen som är ansvarig för frågorna. Det är viktigt att Sverige även här utnyttjar sin position och jobbar med dessa frågor, vilket tillkännagivandet handlar om. Vi är som sagt trovärdiga på det här området.Fru talman! När det gäller reservation 4 och djurskyddslagstiftningen är jag och Folkpartiet naturligtvis fullt medvetna om att det pågår en beredning i Regeringskansliet. Jag kan hålla med om att det känns som att förslagen i den utredning som togs fram av den särskilda utredaren Eva Eriksson på något sätt borde effektueras. Utredningen var väldigt bred och väldigt omfattande och ska kunna resultera i ny lagstiftning.Det vi tar upp i reservation 4, som jag yrkar bifall till, har den bestämda utgångspunkten att djurhälsan inte ska försämras. Sedan ska man kunna titta på ifall vi ska ha en målstyrd lagstiftning. Målet om djurhälsa i ett sådant system är definitivt, men det kan finnas olika vägar att nå dit. På det sättet arbetar vi inom många områden. Jens Holm hade ett exempel tidigare, utan att i övrigt ha några synpunkter på det, som gällde funktionskraven och att vägen dit kan se lite olika ut.

Fru talman! Eva Eriksson heter regeringens utredare som 2003 lade fram den stora pälsdjursutredningen. Eva Eriksson tillhör samma parti som Lars Tysklind, Folkpartiet. I Eva Erikssons utredning om pälsindustrin i Sverige konstateras att det är en verksamhet som inte lever upp till svensk lagstiftning. Ändå får pälsindustrin fortsätta att verka i Sverige. De borgerliga partierna fattade nämligen strax efter valet 2006 beslut om att riva upp det lagförslag som hade stoppat pälsindustrin.Jag skulle vilja fråga Lars Tysklind vad han och Folkpartiet anser om pälsindustrin i Sverige. Anser Folkpartiet att det är en etisk verksamhet?

Det är egentligen sjuka beteenden hos djur när de inte mår bra. Vill Folkpartiet inte få ett stopp på den verksamheten? Tycker Folkpartiet att det är okej att 1,1 miljoner minkar behandlas på det sättet i Sverige?
Fru talman! Låt mig vara riktigt tydlig. Det är klart att varken Folkpartiet eller jag själv, och säkert ingen annan heller, tycker att det är etiskt försvarbart att djur behandlas illa. Vi diskuterar just nu att vi ska ha ett regelverk för det. Det är helt sant att Eva Eriksson har utrett frågan, dessutom i flera omgångar. I utredningen Ny djurskyddslag är hon tydlig med att begreppet naturligt beteende ska klargöras men att det inte exakt ska formuleras i lag. Jag tror att Jordbruksverket kan följa utvecklingen och sedan utifrån ny kunskap ställa sådana krav som kan vara rimliga.Folkpartiets utgångspunkt är att man ska kunna bedriva verksamheten med beaktande av djurs välbefinnande. Vi kan konstatera, och det står även nämnt i betänkandet, att Jordbruksverket kom med nya föreskrifter 2012. Jordbruksverket har åsikten att det skulle minska det stereotypa beteendet och öka det naturliga beteendet. Det måste ske en kontinuerlig utveckling.
Fru talman! Det är korrekt att vi i Vänsterpartiet vill att pälsindustrin ska bort, men jag tycker inte att det är olika diskussioner. Grunddiskussionen handlar om hur vi behandlar djur.En av mina frågeställningar till Folkpartiet var om man anser att det här är en etisk verksamhet. Uppenbarligen tycker Folkpartiet det. Annars kan Lars Tysklind berätta för mig vilka åtgärder som Folkpartiet vill föreslå för att pälsindustrin i Sverige möjligtvis ska kunna bli mer etisk.För mig är det lite märkligt att man kan tycka att det är en etisk verksamhet, när vi vet att det här är djur som i det fria rör sig över väldigt stora ytor. Nu har de mindre än en halvmeter i kvadrat att röra sig på. Vi vet att det är djur som tillbringar nästan hälften av sin vakna tid i vatten och är duktiga simmare. Vi vet, oavsett vad vi tycker om att minkar jagar, att det finns en väldigt stark drift hos minkar att söka föda. Vi vet också att många av minkarna i Sverige är helt och hållet passiva. När man är passiv som djur kan det vara ett exempel på ett så kallat stereotypt beteende. En passiv stresshanterare är helt enkelt att djuren blir apatiska och bara ligger stilla i burarna.Ifall man har invändningar mot detta tycker jag att man måste agera. Som jag sa vill vi i Vänsterpartiet inte ha den här verksamheten över huvud taget. Den bästa och mest framkomliga vägen för att få bort verksamheten är helt enkelt att vi reglerar detta i djurskyddslagen. Om man reglerar det på något annat sätt blir det en väldigt osäker reglering som lätt kan rivas upp. Därför behövs den ändring i 4 § som vi föreslår. Det är synd att Folkpartiet inte är med oss där.
Fru talman! Jag kan börja där Jens Holm slutade. Jag tycker att Jens Holm och Vänsterpartiet gör det väldigt enkelt för sig när de anser att problematiken är löst bara vi förbjuder detta i Sverige. Så lätt är det inte. Det kommer naturligtvis att förekomma på andra ställen. Hur vi än vrider och vänder på den här frågan när vi diskuterar djurskydd är jag tämligen övertygad om att Sverige är väldigt långt framme även på detta område.Som jag nämnde och som Eva Eriksson framförde väldigt tydligt i utredningen måste det här bygga på kunskap. Föreskrifterna som Jordbruksverket kommer med måste bygga på vetenskaplig grund. Om vi nu ändå bestämmer oss för att vi ska ha kvar pälsdjursuppfödning ska detta vila på vetenskaplig grund.Sedan kan jag ha en viss respekt för att man säger att vi av andra skäl inte ska ha pälsdjursuppfödning. Men om vi nu har en sådan ska man utifrån begreppet "naturligt beteende" kunna skapa föreskrifter som minskar risken för stereotypa beteenden. Man närmar sig detta genom att hitta regelverk som gör att djur kan ha bra förhållanden under hela sitt liv. Det gäller minkar liksom alla andra djur som vi håller i fångenskap.Ur den synpunkten är jag mycket trygg i vår ståndpunkt. Från Folkpartiets sida har vi inte för avsikt att lägga ned pälsindustrin, utan vi har för avsikt att skapa ett så gott regelverk att vi förebygger stereotypa beteenden hos minkar och så vidare.

Fru talman! Jordbruket är så oerhört mycket mer än maten som produceras där. Det har en central betydelse för den biologiska mångfalden och för den levande landsbygd och de öppna landskap som är en del av vårt kulturarv.I många EU-länder är tyvärr miljötänkande och djurskydd fortfarande jämförelsevis nedprioriterat. Alternativt följer man inte uppsatta regler. En bidragande orsak till problemen i svenskt jordbruk är att vi inte har lyckats omsätta den kvalitet på varorna som våra miljö och djurskyddsregler leder till i reda pengar.Ett exempel på detta är den svåra situationen för Sveriges mjölkbönder, som har halverats i antal under det senaste årtiondet. Landets mjölkbönder upplever nu den tuffaste tiden i mannaminne. En mjölkföretagare slutar varje dag. Priset på mjölk borde vara 3,60-3,80 kronor per kilo, men priset har varit nere på 2,64 en längre tid. Nu har det stigit med några öre, men det är på tok för lågt för att det ska kunna finnas lönsamhet i produktionen.Under de många besök jag har gjort hos mjölkbönder har jag hört ungefär samma historier. Jag har fått samma reaktioner, oavsett om det varit på gårdar på Gotland eller i Jönköpingstrakten, eller nu senast på gården Bleckenstad mellan Mjölby och Boxholm. Frågan ställs: Vad gör ni politiker för att förbättra konkurrensen för oss bönder?Här har vi ett stort bekymmer. Det visade också Konkurrenskraftsutredningen, vars slutbetänkande vi fick för en tid sedan. Regler, oavsett om vi talar om tvärvillkor eller beteskrav, gör att det blir mycket dyrare för våra bönder än för europeiska bönder att bedriva jordbruk.Vi kristdemokrater vill fortsätta värna vår miljö och vårt välutvecklade djurskydd, men vi vill att de lagar och regler som antas verkligen är ändamålsenliga, inte att vi ska ha så många paragrafer i lagtexterna som möjligt. Jag menar att det är hög tid att avskaffa beteskravet för de kor som finns i kostall med lösdrift.När detta förslag uppmärksammades på ett par ställen hörde jag vissa politiska företrädare som fick det att låta som om vi föreslog att alla kor ska vara inne jämt. Så är det förstås inte. Det finns ingen som i dag på allvar kan tro att Sveriges mjölkbönder kommer att bomma igen för sina kor bara för att tvånget försvinner. Däremot slipper de en administrativ börda, och inte minst slipper de att ständigt känna sig misstänkta.En bonde sa så här till mig: Om ert förslag går igenom slipper jag fösa ut korna när det är 30 grader varmt ute. Kor gillar ju inte att vara ute i sådana temperaturer, lika lite som jag gör det. Och om det regnar rejält, så att det är värsta lervällingen utanför kostallet, och jag inte tar ut korna, behöver jag inte vara rädd för att det ska komma en inspektör just den dagen, med stora bekymmer som följd.Fru talman! Är det någon som på fullaste allvar tror att inte synen på djurens välfärd har förändrats också bland Sveriges bönder de senaste 30 åren? Det är dags att vi visar dem lite mer förtroende. Det är faktiskt de som arbetar med korna varje dag.En annan utmaning är den dubbelmoral som livsmedelsupphandlingarna i våra kommuner och landsting bitvis ger uttryck för. Först ställer vi som samhälle höga krav på miljömedvetenhet hos våra bönder - ja, faktiskt de tuffaste kraven i Europa. Därefter köper offentliga aktörer in varor som producerats under förhållanden som vi aldrig skulle tillåta på hemmaplan. Detta är cyniskt! Det är rimligt att offentliga aktörer ställer krav vid upphandling. Det finns goda exempel på kommuner som har ställt andra krav, såsom Ödeshög, Ydre och Vadstena i Östergötland.Men varför är då det här så viktigt, kanske någon undrar. Varför stå här och tjata om detta? Svaret är enkelt. Det handlar om omsorg om våra medmänniskor, omsorg om våra djur och omsorg om miljön.ju bli sjuka - är Sveriges bönder mycket restriktiva med användningen av antibiotika. De är faktiskt världsbäst, och det är mycket viktigt med tanke på den antibiotikaresistenta bakterien MRSA.Det är bakterier som gör att sjukdomar som vi tar för givet att kunna bota nu inte går att bota eller som betydligt försvårar detta. Det är förfärligt och djupt oroande. Tyvärr finns MRSA i länder runt om Sveriges gränser men inte här i vårt land, tack och lov.Regeringen måste nu fortsätta det arbete som Alliansen gjorde inom EU för att minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Regeringen måste också fortsätta påtryckningsarbetet för att förbättra djurskyddet överlag inom EU. Det är förmodligen det bästa sättet att förebygga och bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.

Fru talman! Det hade varit jätteroligt ifall fler hade tagit replik i debatten, kan jag tycka. Det är en viktig debatt. Det är många frågor som dyker upp i mitt huvud när jag lyssnar på Magnus Oscarsson.Först och främst vill jag veta följande. Du säger att Kristdemokraterna vill slopa beteskravet. Det är det som möjliggör för kossorna att få gå utomhus och bete sig naturligt åtminstone sommartid i Sverige. Innebär det att Kristdemokraterna tycker att det är okej ifall kossor står inomhus året om i Sverige? Magnus Oscarsson nämnde gradantalet 30 grader varmt på sommaren. Det kan det vara i Sverige. Tycker Kristdemokraterna att kossorna ska stå inomhus då också?Vad anser Kristdemokraterna om att mer än 98 procent av alla ansökningar om djurförsök rutinmässigt godkänns? Tycker man att det känns okej och är rimligt, eller har man några förslag på hur vi ska kunna minska antalet djurförsök i Sverige?Varför håller Kristdemokraterna som de andra partierna pälsindustrin i Sverige under armarna? Varför har ni inga konkreta förslag för att rädda minkarna?
Fru talman! Tack för din fråga, Jens Holm! Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att kunna diskutera alla olika frågor, precis som du var inne på, inklusive beteskravet.Om du lyssnade på mitt anförande hörde du att vi anser att korna ska kunna få gå ut men att kor som finns i lösdriftsstallar ska kunna få vara inne. Vi tycker att det är viktigt att man lyfter fram den frågan. Om man har besökt gårdar som har detta ser man också att djuren mår väldigt bra. Vi tycker att det är viktigt att man konkret vågar titta på detta. Om vi inser hur bönderna har det i dag måste vi inse hur tuffa regler de har.Kristdemokraterna och jag hade en mjölkens dag här i riksdagen för att lyfta fram frågan hur tufft det är för mjölkbönderna. Min fråga till ledamoten Jens Holm är automatiskt: Vad har du gjort för Sveriges mjölkbönder? Vad finns det för besked från Vänsterpartiet? När man hör Jens Holm diskutera i dag handlar mycket om mycket tuffare krav för Sveriges lantbrukare, fru talman. Det är vad jag hör från ledamoten.
Fru talman! Jag noterar att jag inte fick svar på mina frågor om djurförsök och pälsindustrin, men Magnus Oscarsson har en chans till.Är det någonting som Magnus Oscarsson har gjort väldigt tydligt för oss andra ledamöter är det att han talar mycket om mjölk och att han hela tiden talar om mjölkbönder. Detta är en diskussion om djur. Det är viktigt att vi kan se saker och ting ur djurens perspektiv.Vi har i dag en lagstiftning som ger kossorna rätt att gå utomhus och beta. Jag skulle vilja veta Kristdemokraternas svar på frågan: Om ni i Kristdemokraterna får igenom det ni vill med er politik, ska inte de svenska kossorna ha en laglig rätt att gå utomhus och bedriva sitt naturliga beteende sommartid, nämligen att beta och söka föda?
Fru talman! Tack för din fråga, Jens Holm! Kristdemokraterna tycker att det är väldigt viktigt att vi kan diskutera olika frågor i kammaren. Beteskravet är en sådan fråga vi måste kunna diskutera. Vi måste lyfta på varje sten och inse att det just nu är en mjölkkris. Bönderna har ett otroligt allvarligt läge. När man lyssnar på lantbrukare är det en del i detta. Det finns flera saker vi kan göra. Men det är en del som gör att konkurrensen blir mycket svårare för våra mjölkbönder.Kristdemokraterna anser att de kor som går i lösdriftshallar ska kunna vara inne. Det innebär inte, Jens Holm, att varenda kossa kommer att gå inne. Det vill inte Kristdemokraterna, om du hörde vad jag sa i mitt anförande. Vi menar att det är viktigt att korna fortsatt går ute. Men det finns vissa krav och vissa regler som gör att det är svårt för våra svenska mjölkbönder att bedriva produktion i landet.Då måste vi titta på det. Den dag vi inte vågar se på detta är vi illa ute. Det gäller att lyfta fram frågorna och diskutera. Vad kan vi göra för att underlätta för att vi ska kunna ha en mjölkproduktion kvar i vårt land? Det är ett av de förslag som kommit fram. Låt oss lyfta frågan mer i kammaren. Jag är gärna känd som den som tjatar om och diskuterar mjölkproduktion i vårt land. Det gör mig ingenting att du tycker att jag tjatar mycket om detta. Det är så viktigt att vi har produktionen kvar i landet.

Fru talman! När jag suttit här och lyssnat på debatten har det känts som att vi i huvudsak är överens om behovet av ett gott djurskydd. Det jag kan se är att vi har lite olika syn på hur det ska ske.Mycket är sagt, men mer kan sägas. Vad är det vi debatterar? Det är ett motionsbetänkande med 27 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Det känns lite grann i debatten som att de borgerliga ledamöterna tycker att det här finns mer att göra. Det är bra att det finns mer att göra.Utskottet föreslår två eniga tillkännagivanden. Det ena är om att regeringen behöver intensifiera EU-arbetet dels för att förbättra djurskyddet, dels för att minska antibiotikaanvändningen. Övriga motionsyrkanden avstyrks inte för att de är oviktiga utan för att det i huvudsak redan finns ett pågående arbete i Regeringskansliet.Fru talman! I opposition kan vi driva många förslag. När vi sedan kommer i majoritet måste vi ta ansvar för att de går att genomföra. Vi måste också ta vid där den tidigare regeringen slutade. Den kan bli en uppenbarelse för en ny regering att det kanske inte fanns så mycket i byrålådorna.Mycket har sagts om användningen av antibiotika. Det är verkligen en stor folkhälsofråga. Det är en stor och oöverblickbar fråga. Bakterier som utvecklar motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett stort och växande folkhälsoproblem världen över som orsakar sjukdom och död inte bara för djur utan även för människor.Det medför också stora och direkta kostnader för sjukvården, bland annat i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel och att man på sikt kanske måste ändra behandlingsmetod. Vi kan till exempel få behandla cancersjukdomar på ett helt annat sätt än i dag.Därför krävs också insatser på området. Det är viktigt, och vi inser verkligen att S-MP-regeringen måste driva dessa frågor ordentligt i EU och i världen. De måste också komma upp på bordet vid offentlig upphandling. Det är därför vi socialdemokrater har aviserat att vi kommer att inrätta en upphandlingsmyndighet för att stötta kommuner och landsting så att de får det de har beställt.

Det är en viktig konkurrensfaktor för svenskt kött. Inte minst har de köttskandaler som har skett ute i Europa visat sig stärka svensk köttproduktion och svensk köttindustri. Det är viktigt att framhålla att om det hade varit motsatsen skulle inte den svenska produktionen ha klarat sig. Svenskt kötts arbete för ursprungsmärkning ska här lyftas fram som en viktig konkurrensfördel och som ett viktigt sätt att hålla ned antibiotikaanvändningen.När man hör de borgerliga debattörerna kan man få för sig att det kommer att hända väldigt lite under de kommande åren. När man hör Eskil hör man mest en oro för att Eskillinjen kanske kan förändras. När vi kommer till djurskyddet har det lagts fram en stor och tung utredning på över 1 000 sidor, och det är klart att det börjar vara ett antal år sedan. Ju längre tid som går innan man tar tag i frågeställningar och de förslag som fanns i den, desto mer måste man se över detta.Faktum är att S-MP-regeringen förlorade sin budgetomröstning, vilket gjorde att vi fick mindre pengar för utredningar. Det har gjort att även djurskyddsfrågor tyvärr har skjutits på framtiden. Nu tror vi att vi kan komma att få möjlighet att starta upp arbetet igen. Det är ändå viktigt att konstatera att samsynen om djurskyddet i Sverige är stort. Det känns tryggt att det fortfarande är så.När det kommer till djurskyddslagen och de motioner som finns i det häradet prioriterar S-MP-regeringen detta arbete, precis som vi har varit inne på. Men man måste göra ett omtag utifrån att det har gått väldigt lång tid.Fru talman! Sverige var under hundratals år ett utpräglat jordbrukssamhälle. Djurens väl och ve gick ofta före människornas. Överlevnaden var så tätt knuten till djuren. Om inte djuren mådde väl gick människorna under. Det gjorde också att kunskapen om hur man sköter djur har varit väl utbredd i det svenska samhället. Det är väl underbyggt, och det råder stor enighet i det svenska samhället om behovet av en bra djurskyddslagstiftning.Verkligheten ligger dock, som vi kanske alla vet, betydligt närmare Emils pappa Antons konstaterande när Ida säger: Men pappa, Griseknoen har kul. Han har ju roligt! Då säger Anton: Grisar ska inte ha roligt. Grisar ska bli julskinka! Och det är ju faktiskt så. Grisar kanske inte alltid behöver ha lika roligt som Griseknoen, men grisar i Sverige ska ha det bra. I dag har bara ett fåtal grisar möjlighet att gå ute trots att det står i Jordbruksverkets riktlinjer att speciellt avelsgrisar bör få gå ute. Vi menar att ökat fokus på efterfrågan på ekologiskt kan ge, och även ger, möjligheter för fler grisar att gå ute och ha det bra och kanske lite roligt.Fru talman! Köttindustrins konkurrenskraft kommer att vara gott djurskydd och ursprungsmärkning. Det ska den svenska köttproduktionen arbeta för; allt annat är att stjälpa svensk köttindustri.Fru talman! Runt om i landet anordnas kosläpp. Det marknadsförs i hela landet. Jag tittade på Arlas hemsida nu i morse och kan konstatera att intresset är jättestort. Det är till och med så att flera gårdar är överbokade eller fullbokade. För många av besökarna och bönderna har det blivit tradition och ett tydligt vårtecken att vara med på ett betessläpp. Många mjölkkor får gå ute dygnet runt och kommer bara in när det är dags för mjölkning och när vädret är dåligt.Jag tror att det vore direkt skadligt för hela mejerinäringen att minska beteskravet. Själva betessläppet är ett bevis på hur viktigt detta är, vilken folkfest det är och vilken möjlighet det är för framför allt korna. Det är mer än ett marknadsföringsjippo.Kor som betar på ängar och hagar hjälper till att hålla det svenska landskapet öppet. Det hjälper till att göra landet levande. Betet ökar trivseln, och det ökar möjligheterna för växter, insekter och fåglar och gör att den biologiska mångfalden bevaras. Sommarbetet, som det framför allt handlar om, på åkrar där bonden har sått gräs och på strandängar och hagmarker ger förutsättning för en levande landsbygd.Att våra bönder öppnar sina gårdar för alla intresserade människor som har möjlighet att se detta ger barn och vuxna en inblick. Det ger också en ökad efterfrågan på svensk mjölk producerad under bra former. Det ger inte bara en trevlig utflykt utan också på flera sätt en bättre folkhälsa. Betet i våra hagmarker är tillsammans med våra bönder grunden för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap, som vi inte uppnår i dag. Djurskyddet och korna i hagarna ger bra kött på grillen i vår, och det ger svenska konsumenter ett gott samvete.

Fru talman! Det är precis som Isak From säger här: Mycket är vi eniga om. Och det vore väl konstigt annars. Hela denna debatt bygger på att vi har ett starkt och bra djurskydd i Sverige. Det har vi stått bakom. Sedan har vi lite olika vinklingar på det, men vi står alltså bakom det - särskilt det som Isak From nämnde på slutet om det öppna landskapet, betande djur och så vidare.Jag kan bara göra en reflektion. Det tråkiga i sammanhanget är kanske att man ännu inte har lyckats kapitalisera dessa mervärden ordentligt. Jag tror att konsumenten förhoppningsvis i framtiden kommer att kräva detta. På så vis kan man få ut en ersättning som stämmer med den arbetsinsats som krävs.Vi har fört en närmast lite ödesmättad diskussion om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. För ett antal veckor sedan - kanske en månad, drygt - var vi inbjudna till något slags upptaktsmöte med regeringen om en nationell strategi för antibiotikaanvändning. Man kan kalla det för ett upptaktsmöte, men det var svårt att få grepp om hur man konkret skulle gå vidare. Det var bra att inbjudan kom, men Isak From kanske har mer information, eftersom det är hans partikamrater som är statsråd i dessa sammanhang. Hur ska det konkret jobbas vidare? Vi ska väl diskutera något annat än motioner i den här kammaren - kanske också propositioner.
Lars Tysklind börjar med att diskutera hur vi kan skapa mervärde och efterfrågan. Vi har ju kört igång livsmedelsstrategin där vi lyfter upp att konsumenterna får vad de vill ha och även lyfter upp och ger kunskap om var och hur produkterna är tillverkade. Vi tror väldigt mycket på konsumentmakt. Om vi ger konsumenterna verktyg att välja kommer de också att välja bra produkter.Tyvärr är det inte så ute i Europa. Tyvärr har man väldigt olika syn på detta, och man ser inte heller farhågorna på samma sätt. Därför är det viktigt att man på bred front angriper dessa frågeställningar. Inte minst är det viktigt att Folkpartiets partikollegor ute i Europa och EU-parlamentet också lyfter upp de frågorna, vilket jag vet att Folkpartiet gör. Andra borgerliga partier är det lite annat med när det gäller hur man angriper frågan ute i Europa.
Fru talman! Märkning och konsumentmakt var kanske mer av en reflektion från min sida än en fråga, och det är ju bra att vi kan vara överens om det. Jag tror att det är det som kommer i framtiden. Människor kommer att vara beredda att betala mer för bra mat i framtiden. Det är i alla fall något slags from förhoppning man har, om man säger så.En annan fråga som framför allt Jens Holm tog upp här rör minknäringen. Jag redovisade Folkpartiets ståndpunkt, och vi kanske återigen kan få höra om Socialdemokraterna och Folkpartiet är överens om att det är så vi ska hantera frågan.
Fru talman! Jag trodde nästan att Jens Holm skulle begära replik angående minkarna.Jag tror att vi i huvudsak är överens, Lars Tysklind. Vi kan känna en frustration över att minkfarmer finns. Minkfarmer finns bevisligen, och det finns en efterfrågan på minkskinn.Jag tror att det vore bra att ha en lagstiftning som möjliggör minkfarmer i Sverige under goda förutsättningar, som en förebild för andra länder. Vi vill inte att all minkfarmning ska ske i Ryssland och Kina med de villkor om burstorlek och så vidare som finns i dessa länder.För att om möjligt minska efterfrågan tror jag att det är viktigt att vi lyfter upp och ifrågasätter varför man ska klä sig i mink, men att ta bort förutsättningarna för svenska minkfarmer tror vi inte är en bra väg att gå. Minkarna ska ha bra förutsättningar att utöva sina naturliga beteenden, och det hoppas jag att vi ska komma tillbaka till.

Vi kan börja med Akhenaton, en farao som levde på 1300-talet f.Kr. Han sa: Slaktaren mjuknar inte inför lammets blod. Den brutale rörs inte av lidande.

Tvärtom, det är vår plikt att avlägsna smärta från någon levande varelse, ägarlös eller icke.Profeten Muhammed sa: En god gärning mot ett djur är lika rättfärdig som en god gärning mot en människa.

surely we ought to show them great kindness and gentleness for many reasons, but, above all, because they are of the same origin as ourselves. "Att man identifierar ett medkännande samhälle på hur man behandlar djur är alltså inget nytt sätt att tänka. Det är inga nya tankar att vi visar vilka vi är genom vårt sätt att behandla de svagaste i vårt samhälle.Tyvärr har vi inte genomfört dessa goda idéer, fru talman. Det är kanske svårt att yrka bifall till en motion från första kammaren från 1934, del 12 och 13. Jag vet inte om det är möjligt eller inte. Men vi har väntat i över 80 år på att få en djurskyddslag och en djurskyddsbalk värd namnet, vilket alltså motionerades om redan då.Varför håller vi på med detta? Det finns många olika aspekter. Det handlar om de djur vi äter och köper som mat, det handlar om de djur vi har hemma och det handlar även om dem som tar hand om djur professionellt.Många människor som älskar djur och har husdjur vill dem väl men gör ändå fel. Hur många känner till att en hund normalt inte ska ha det varmare än 21 grader, om den inte är väldigt liten, gammal eller svag? Hur många har inte hunden i en för varm lägenhet eftersom man inte ens har läst Jordbruksverkets rekommendationer? Hur många ger inte sin kanin mat som gör att tänderna blir för långa, och kaninen mår dåligt av det? De vet inte att födan ska baseras på hö och att det andra är mer att se som godis. Det andra får bli fredagsmys!När det gäller minkarna är vi många partier här som länge har sett en brist i hanteringen. Betänkandet fastslår klart och tydligt att regeringen kommer att jobba med frågan.Jag håller helt med Jens Holm i syftet med reservationen. Men samtidigt är detta förslag från 2006 så pass gammalt att vi behöver uppdatera och ta hänsyn till utvecklingen. Kan vi inte ge regeringen chansen att komma med ett förslag? Det tycker jag att regeringen är värd. Även om man skulle rösta ja till Jens Holms reservation i dag så ber vi regeringen genomföra det på det sätt som vi föreslog då. Kanske finns det ytterligare förbättringar vi kan lägga till, justeringar och anpassningar som kan göra det hela bättre. Det går inte fortare att kräva det i dag än att tillsammans med regeringen utforma det. Även om vi beslutar det i dag så blir ju inte lagen klar i dag.Kosläpp. Beteskrav. Först gör mjölknäringen en stor sak av kosläppet, vilket är ganska roligt att se på. Det är alltid roligt att se djur som är glada. Det finns forskare på SLU som undersöker inte bara hur djur lider utan hur djur faktiskt kan må bra. Vem som helst som går på ett kosläpp kan se det.Det här gäller även på EU-nivå. Det måste finnas minimiregler för mjölkkor. Jag har suttit i EU-parlamentet i tio år, och vi har reglerat allt mellan himmel och jord. Säg något ord, och jag ska berätta om hur många regler det finns. Men mjölkkorna ska minsann inte ha några minimiregler. Det är en absurditet, en singularitet, i EU:s lagstiftning som ska bort. Det är klart att vi ska ha minimiregler för mjölkkor. Även här vet jag att regeringen kommer att jobba med frågan. Det gynnar svenska mjölkbönder.Det som gynnar svenska mjölkbönder är att konsumenter får fullödig information. Därför är det också bra att vi driver på om ursprungsmärkning av mjölk och mjölkbaserade produkter. I takt med att mellanmjölk och lättmjölk har införts, i takt med förändrade strukturer, har det blivit mer och mer ost av mjölken. Det är lika viktigt att ha ursprungsmärkning på osten så att konsumenterna kan göra medvetna val - om de försvarar svenskt djurskydd.Samma sak gäller upphandling. Vi har i stor enighet i riksdagen beslutat om att ha strängare regler än EU:s minimikrav. Vi ställer högre krav på våra bönder. Samtidigt sitter samma partier i kommunerna och släpper igenom upphandling efter upphandling och ställer inte liknande krav på den mat som köps in till barnen, de gamla och de sjuka. Det är en absurditet vi också borde åtgärda. Om vi kan vara överens här över de politiska gränserna borde vi kunna nå den överenskommelsen också på andra nivåer i beslutsfattandet.Det råder också stor enighet i frågan om djurförsök. Vi vill ha 3R-strategin, det vill säga minska användningen av djurförsök och minska användningen av djur. Men var är pengarna? Jordbruksverket har fått ett uppdrag, och nu har vi väntat på att få igenom en budget. Snart får vi igenom en ny budget. Då kan vi äntligen satsa pengar på att se till att det blir verklighet och inte bara tomma ord.Även detta är bra för alla. Det finns quasar-metoder, det vill säga datamodeller. Det går att testa på enskilda celler, till exempel mänskliga celler.Det finns extremt ineffektiva djurförsök. Ett av dem är ögonirritationstest på kaniner. Jag ska nu genomföra ett sådant test med hjälp av detta mynt här i talarstolen. Krona eller klave? Det blev klave. Det var icke ögonirriterande. Ögonirritationstest på kaniner är ungefär lika träffsäkra på att förutse mänskliga reaktioner på kemikalier.Samma sak är det med många andra djurförsök. Vi får mer och mer humanspecifika läkemedel där försöken inte ens funkar på de djur som ligger absolut genetiskt närmast oss, nämligen schimpansen. Ni minns säkert för några år sedan i England när en drog hade testats på en schimpans i hundrafalt högre dos än den som hade testats på människor. Plötsligt blev människorna oerhört sjuka fastän drogen hade testats på djuret som ligger oss närmast.Tiden går fort när man har roligt. Tio minuter har gått, och jag ska avsluta, fru talman. Innan jag avslutar behöver jag även ta upp ett uttryck som någon av alliansledamöterna använde om att det är viktigt att påverka implementeringen från EU:s sida. Men vi kan inte sitta och vänta in EU. Det bästa sättet att påverka EU är att gå före och visa att saker funkar, att det går att göra saker. EU brukar följa efter.Om vi vill att EU ska förändra till exempel transportreglerna ska lagstiftningen förenklas. Det är omlastningskravet för att transporterna är längre än åtta timmar som tvingar oss till många av regelbrotten. Om transporttiden förkortas kan den avslutas i tid innan man börjar bryta mot reglerna. Även de reglerna behöver förändras.Det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Vi har mycket att göra, och vi har tre och ett halvt år på oss.

Fru talman! Jag får tacka Carl Schlyter för historielektionen i 8 000 år av djurskydd. Det är fantastiskt att det finns föregångare som har sagt det vi säger nu, nämligen att djur är kännande individer. De ska behandlas med respekt. Det finns vissa verksamheter som kränker djurens respekt så mycket att de bara ska bort. Där finns pälsindustrin.Jag konstaterar att i betänkandet lägger Vänsterpartiet fram ett antal förslag som rör djurförsök, bland annat en handlingsplan för att minska antalet djurförsök. Vi vill ha begränsningar för vilka djur som får vara på cirkus. Vi vill ha en ny djurskyddslag. Det finns ett gammalt förslag sedan över tre år tillbaka. Och vi vill ha stopp för pälsindustrin.Tyvärr får vi inte gehör. Det är olyckligt. Det viktigaste av våra förslag är just att få ett stopp på pälsindustrin. Carl Schlyter säger att det vi föreslår inte håller. Vi vill att minkarna ska ges rätt att röra sig, att klättra, att jaga, att bedriva annan sysselsättning, dra sig undan och vara ensamma samt simma.Vilket av dessa beteenden tycker Miljöpartiet inte längre håller? Nu finns ett konkret förslag som skulle göra slut på dagens form av plågeri på de svenska pälsfarmerna. Varför kan inte Miljöpartiet rösta för förslaget?
Fru talman! Vi har haft en liknande debatt när ni föreslog något som Miljöpartiet håller helt och fullt med om. Det är samma sak. Nu sitter vi med i en regering. Vi har möjlighet att få regeringen att lägga fram förslagen, och det kan finnas förbättringar.De förslag som Jens Holm läste upp håller jag med om, men det kan finnas ytterligare förslag som en regering kan lägga fram som inte finns med. Låt oss få regeringen att lägga fram förslagen; sedan kan Jens Holm och jag diskutera om de är tillräckligt bra eller inte och försöka göra bästa möjliga av dem.Även djurskyddslagen ligger på bordet hos regeringen. Så sent som i mars hade vi kontakt med regeringen och berättade vad som bör finnas med. Den kommer. Ge oss lite tid så kommer vi att lägga fram förslag som Jens Holm konkret kan rösta ja eller nej till så att det blir verklighet av dem.
Fru talman! Tack för det svaret! Det låter hoppfullt att vi snart får ett förslag till ny djurskyddslag. Jag hoppas också att vi får en handlingsplan eller strategi för hur vi ska kunna minska antalet djur i djurförsök. Det låter bra om vi får ett konkret lagförslag som gör slut på dagens form av pälsindustri.När jag lyssnade på Isak From från Socialdemokraterna, Carl Schlyter, lät det faktiskt inte så. Isak From sa att det inte är en bra väg att ta bort de svenska farmerna - om jag inte missförstod Isak From. Det tycker jag låter illavarslande.Man kan alltid tycka att det kan finnas små detaljer i ett förslag som kan bli bättre. Det kan jag också hålla med om. Det kan finnas detaljer i våra förslag på skärpning av § 4 i djurskyddslagen som skulle göra slut på pälsindustrin som skulle kunna nyanseras lite grann. De krav som vi lägger fram, rätt att röra sig, klättra, jaga, dra sig undan, vara ensam och simma, har vi drivit hela tiden. Nu när ni har chansen att rösta för gör ni inte det. Det, Carl Schlyter, gör mig besviken. Framför allt blir jag orolig. Jag är rädd för att ni kommer att begrava den otroligt viktiga frågan i någon byrålåda på ett departement och att det faktiskt inte blir något stopp för djurplågeriet på pälsfarmerna i Sverige.
Herr talman! Jag kan inte hjälpa dig med din oro, Jens Holm, eller med dina spekulationer om vad vi kommer och inte kommer att göra. Vad jag kan hjälpa dig med är att säga att vi kommer att jobba så mycket vi kan med att få till ett så bra förslag som möjligt.Du kan ta replik på andra om du vill diskutera vad de har sagt, men vad jag röstar för i dag är vad som står i betänkandet: att Näringsdepartementet bereder utredningsförslaget och att en sådan lagstiftning skulle innebära just sådana skärpta krav på hur minkarnas naturliga behov ska tillgodoses som motionärerna avser.Jag väljer att tolka det positivt att regeringen vill gå i den riktningen. Både Socialdemokraterna och vi i Miljöpartiet har ju i våra valmanifest och i andra partidokument sagt att vi vill skärpa detta så att djuren på riktigt ska ha rätt till sitt naturliga beteende.

Herr talman! När jag lyssnar på ledamoten Schlyter kan jag inte låta bli att ta replik och fundera lite grann på det här med att ni jobbar på frågan. Att jobba på frågan verkar i det här fallet hänskjutas till den nya djurskyddslagen.Ni hade ett ganska högt tonläge i djurskyddsfrågorna när ni var i opposition. Men nu befinner ni er i majoritet, och betänkandet som vi debatterar i dag är ett väldigt tunt sådant från majoritetens sida.
Herr talman! Jag kan informera dem som eventuellt tittar på denna debatt om att jag inte heter Sven-Erik Bucht. Jag är inte ansvarig minister, och därför kan jag inte göra hans tidsplanering.Vi har haft lite hinder på vägen i och med att vi inte har kunnat regera i lugn och ro på den budget vi ville ha. Det har också satt käppar i hjulet.
Herr talman! Vi skippar tidsplaneringen, och så frågar jag i stället ledamoten Schlyter: Vilka ingångsvärden kommer Miljöpartiet att ha i regeringen i den nya djurskyddslagstiftningen? Vad är det man vill, vad är det man jobbar med och vilka ingångsvärden har man?
Herr talman! Tack för frågan, Åsa Coenraads!För mer detaljerade förslag får Åsa Coenraads gärna titta på de motioner som vi har lagt fram tidigare, särskilt vår kommittémotion från förra eller förrförra året. Där står det beskrivet vad Miljöpartiets åsikter är. Då kan du avgöra hur mycket av det vi lyckades få igenom i samarbetet med Socialdemokraterna, Åsa Coenraads, och hur mycket vi misslyckades med. Sedan kan du kritisera oss för att vi inte genomförde all vår politik när vi satt i regeringen.
Jag tänkte när jag hörde dig: Har Miljöpartiet missat att det pågår en mjölkkris? Det är faktiskt den värsta i mannaminne. En mjölkbonde per dag slutar - det är alltså sju i veckan.

Herr talman! Tack för en bra fråga, Magnus Oscarsson! Det är det den här diskussionen ska handla om, känner jag: mervärdet av att ställa högre krav.Ett problem som vi har är att bönderna har svårt att få betalt för detta mervärde. Då kan vi politiker på nationell nivå genomföra de stödåtgärder som landsbygdsministern redan har deklarerat. På kommunal nivå och landstingsnivå kan vi när vi när vi upphandlar mat se till att ställa de krav vi ställer på svenska bönder när vi köper mat till våra medborgare.Vi kan som konsumenter prata med våra detaljhandlare om att en stor del av oss konsumenter faktiskt har råd att låta bönderna få en lite större del av kakan. I min matbutik sänkte man nyligen priset på en lång rad mejerivaror.

Vi ska inte underminera de reglerna utan se till att handeln kan leda till bättre villkor för djuren.
Herr talman! Tack, Carl Schlyter, för ditt svar!Jag är som sagt ute och möter lantbrukare, mjölkbönder, runt om i landet och hör hur tufft de har det. De ställer frågan gång på gång: Magnus och ni andra som är politiker! Hur kan konkurrensen göra så att vi konkurrerar på samma villkor som europeiska bönder?Det jag framför allt tycker är viktigt är att vi inte bara pratar utan också visar resultat.Jag tycker att det är intressant, det du säger om EU-reglerna och framför allt om inköp till kommuner och landsting. Det är viktigt att vi går före. Precis som jag sa och som du också var inne på är det märkligt att vi har sådana tuffa djurregler i vårt land men att de offentliga aktörerna köper från Europa som om det inte var någonting. Det är ju helt skrämmande att det är på det sättet.
Herr talman! När det gäller analysen av vad vi behöver göra finns det stora likheter mellan Magnus Oscarsson och mig.När det gäller upphandlingen har jag i min tidigare egenskap av EU-parlamentariker jobbat i flera år med de nya upphandlingsreglerna. Det fanns ett stort intresse av att förtydliga dem. Jag vill betona att möjligheter redan har funnits att ställa högre djurskyddskrav vid upphandlingar.

Det kan faktiskt gynna till exempel skolbarn och andra och göra att de bättre förstår säsongerna i jordbruket och relationerna till djur och jordbruket. Det kanske även kan ge möjligheter till samarbeten.Det finns väldigt positiva exempel från England. Man har köpt in lokal mat, lagligt, i enlighet med EU:s regler, och kunnat få en högre kostnadseffektivitet. De lokala bönderna har kunnat sälja de svårare styckdetaljerna, som vanligt folk inte längre har tid att laga till.